Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 24 behandlas bl.a. frågan om tandläkarutbildningens framtid. Våren 1984 beslöt riksdagen att den grundläggande tandläkarutbildningen vid tandläkarhögskolan i Malmö skulle avvecklas. Det var ett beslut som mötte stark kritik och enligt min mening berättigad sådan. Utvecklingen sedan 1984 har också visat att kritiken var befogad. Det finns i dag också helt andra förutsättningar för bedömning av tandläkarutbildningens omfattning och organisation än vad som förelåg i samband med riksdagsbeslutet om nedläggning av grundutbildningen. Det har redovisats nya fakta beträffande examinationsfrekvens, förhållandet mellan utländska och svenska studerande, tandläkarbehov och framtida vårdinnehåll. Det är fakta som alla talar för ett återupptagande av grundutbildningen i Malmö. I den södra regionen finns ett stort studerandeunderlag, som i dag går förlorat för den framtida tandvårdande verksamheten, eftersom de studerande prioriterar utbildning som bedrivs i närheten av hemorten. En undersökning visar att efter nedläggningen av grundutbildningen vid Malmö tandläkarhögskola har ingen ökning skett av antalet studerande från Skåne/ Blekinge vid landets övriga utbildningsenheter. Denna utveckling torde inom kort medföra svårigheter för den södra regionen att rekrytera tandläkare. Nu har det skett en glädjande omsvängning i synen på tandläkarhögskolan i Malmö. UHÄ har förespråkat en återupptagning av grundutbildningen i form av en tandvårdshögskola med integrerad utbildning för samtliga befattningar inom tandvårdsteamet. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över den framtida tandvårdsutbildningen, och utskottet markerar i sitt betänkande en — som jag finner — positiv inställning till Malmö tandläkarhögskola, bl.a. genom att understryka att ”den pågående utredningen om tandläkarutbildningen skall utgå bl.a. från de personella och materiella förutsättningar som finns i dag på de fyra orterna med odontologisk fakultet”. Även i ett annat avseende markerar utskottet sin positiva inställning, nämligen när man framhåller att tandläkarhögskolan i Malmö skall få bibehålla sina resurser både budgetåret 1988 90, så att riksdagen har valfrihet när den skall fatta beslut om den framtida tandvårdsutbildningen på grundval av den av regeringen tillsatta utredningens resultat. Det är utmärkt att utskottet gör dessa markeringar. Ännu bättre hade det naturligtvis varit om utskottsmajoriteten redan nu beslutat att utnyttja resurserna vid tandläkarhögskolan i Malmö genom att återuppta grundutbildningen i mindre skala. Jag beklagar att utskottet inte kommit fram till det ställningstagandet. Jag kan försäkra utbildningsutskottets ledamöter och kammaren i övrigt Prot. 1987 forskarutbildning och utbildning av tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Högskolan har också fått status som WHO-center för odontologi. Nu saknas bara grundutbildningen. Jag är övertygad om att även utskottsmajoriteten snart kommer att förorda ett återupptagande i Malmö av denna utbildning. Herr talman! Så några ord om en fråga som behandlas i utbildningsutskottets betänkande 28. I budgetpropositionen tas frågan upp om ändrat ämnesinnehåll för bl.a. de nuvarande professorstjänsterna i ögonresp. öron-, näsoch halssjukdomar vid Lunds universitet, med placering i Malmö. UHÄ har i samråd med Lunds universitet och sjukvårdsstyrelsens borgerliga majoritet i Malmö föreslagit att dessa tjänster skall omvandlas och få andra ämnesinnehåll. Detta är förslag som mött mycket stark kritik från handikapporganisationer och från de fackliga organisationerna. Det är mot den här bakgrunden tillfredsställande att regeringen och också utskottet gått emot förslaget från den borgerliga majoriteten i Malmö när det gäller professorstjänsten i ögonsjukvård och förordat ett bibehållande av denna tjänst. När det gäller öron-, näsoch halsprofessuren följer man däremot det förslag som sjukvårdsstyrelsen i Malmö har lagt fram, och det tycker jag är mindre bra. Den forskning som bedrivs vid Malmökliniken för öron-, näsoch halssjukdomar är av stor omfattning och hög kvalitet och gäller speciella och unika områden. Forskningen är bl.a. inriktad på praktisk bullerforskning, och sådan har bedrivits i samverkan med verkstadsindustrier i regionen. Forskningsprojekten vid kliniken berör även andra arbetsmiljöfrågor, exempelvis andningsvägarnas försvarsmekanismer gentemot luftföroreningar. Jag beklagar således att regeringen och utskottet inte på denna punkt gått emot det förslag som presenterats av sjukvårdsstyrelsen i Malmö. Det är nu ett enigt utskott som biträder regeringens förslag, och det är väl svårt att få kammaren att inta en annan ställning. Ytterst, menar jag, vilar naturligtvis ansvaret för att öronprofessuren i Malmö inte kommer att återbesättas på den borgerliga majoriteten i Malmö. Upplysningsvis kan jag säga till Börje Hörnlund att även centern ingår i den borgerliga majoriteten i Malmö. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till den reservation beträffande tandläkarutbildningen som avgivits av centern och vpk.

Herr talman! Jag blandar mig i dagens debatt, beroende på att jag i betänkande 28 har en motion, som tyvärr inte fått gehör av utskottet. Den handlar om idrottens forskning och högre utbildning. Det förslag som regering lagt fram grundar sig på en utredning som på ungdomsminister Ulf Lönnqvists uppdrag gjorts av en partivän till honom vid namn Lars Liljegren. Förslaget går främst ut på att — som det förefaller — slumpartat placera ut fyra nya professurer med idrottsanknytning till olika platser i landet. Utredningen och de nu aktuella förslagen i detta betänkande har tidigare kritiserats sönder och samman av idrottsforskare och andra berörda. Utredningen bedöms av våra mest erfarna idrottsforskare vara ”ytlig och bristfällig”. Det är förståeligt, eftersom utredning hastats fram på bara några månader. Utredningen har inte heller skickats ut på remiss till någon. Det är anmärkningsvärt att en demokratisk remissomgång inte gjorts i en så komplex och viktig fråga som denna. De stora bristerna vad gäller forskningsdelen skulle ha kunnat undvikas, om man gett sig tid att lyssna på de sakkunniga inom idrottsforskningen som vi har i vårt land. Självklart borde t.ex. Idrottens forskningsråd, Svensk idrottsmedicinsk förening, Läkarsällskapet, universiteten, Sveriges olympiska kommitté och riksidrottsstyrelsen ha beretts tillfälle att lämna synpunkter på utredningsförslaget. Att så inte skett visar en förvånande nonchalans mot dessa organisationer. En av de föreslagna nya professurerna är en professur i idrottshistoria. Den debatt som förts bl.a. i Svenska Dagbladet visar att kritiken från sakkunniga även på denna punkt är förödande. Professor Rolf Torstendahl vid Uppsala universitet, som också är direktor för samhällsforskning, skriver följande: ”Den som verkligen vill göra idrottsforskningen en tjänst bör spola denna utredning. Gör en ny! Låt forskare och folkrörelsemänniskor komma till tals, och låt inte en ensam byråkrat, om än med ”rörelseanknytning” sitta och fundera ihop ett förslag över huvudet på alla berörda och utanför den byråkratiska kompetensen.” Jag delar denna uppfattning. Det debattinlägg i vilket utredaren bemöter historieprofessorn lämpar sig inte för citering i riksdagens plenisal, men det kan läsas av intresserade i Svenska Dagbladet från onsdagen den 13 april i år. Herr talman! Jag läste med viss förvåning skrivningen i betänkandet. Utskottet tycks inte anse att professuren i idrottshistoria är så angelägen. Man föreslår t.o.m. att professuren ”bör hållas vakant” i väntan på kompetensuppbyggnad inom detta forskningsområde. Denna skrivning måste förvåna hela den akademiska världen! Där får man en ny professur inrättad endast när en bred kompetens och rekryteringsbas inom disciplinen i fråga finns, om behovet är klart dokumenterat och om en god forskningsmiljö finns att tillgå. Jag hade äran att som representant för riksdagens kulturutskott delta i riksidrottsmötet i Linköping i november. Statsrådet Ulf Lönnqvist invigningstalade genom att lovprisa Lars Liljegren och dennes utredning om idrott och forskning. På riksidrottsmötets tredje dag valdes Lars Liljegren — för många oväntat — in i riksidrottsstyrelsen, och Arne Argus knuffades ut. Jag har försökt finna några hållbara skäl till att denna utredning hastades fram på bara några månader och utan tid till remissförfarande. Tyvärr ligger det nära till hands att misstänka att brådskan har samband med RIM Prot. 1987/88:119 dagarnas läge i tiden och att utredningsuppdraget var ett led i en matchning för en post i riksidrottsstyrelsen åt en partikamrat. Kanske brådskan även kan förklaras med att det gäller att få fram några köttben till idrottsrörelsen inför det stundande valet. Men som frågan hittills hanterats gagnas inte idrotten. Idrottens behov av forskning och högre utbildning är en stor och komplex fråga av riksintresse. Det är sorgligt att när man från regeringen äntligen tar sig an frågan, görs det på ett så här bristfälligt sätt. Idrottsrörelsen är vår största folkrörelse med två och en halv miljon aktiva utövare och cirka 500 000 ideellt arbetande ledare, som gör en ovärderlig insats för barn och ungdomar. För många svenskar är idrotten den helt dominerande fritidssysselsättningen, antingen som aktiva utövare eller som åskådare. Idrottens betydelse för vårt land är för värdefull för att behandlas på ett så här nonchalant sätt. För att gagna den framtida utvecklingen av svensk idrott bäst måste, anser jag, frågan om idrottens forskning och högre utbildning utredas vidare på ett seriöst sätt. I väntan på detta bör inrättandet av de fyra professurerna inom idrottsområdet som föreslås i detta betänkande anstå. Herr talman! När jag nu följt hanteringen av detta ärende, måste jag till sist erkänna att jag är förvånad över att viktiga beslut i Sveriges riksdag inte förbereds grundligare och mer omsorgsfullt än jag här har beskrivit. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion Ub579.

Herr talman! I anslutning till utbildningsutskottets betänkande 24 behandlas ett antal motioner i vilka man kräver en ökning av läkarutbildningen i Umeå. En av dessa motioner är Ub704 där jag står som första namn. Bakgrunden till motionen är kortfattat följande. I landet som helhet råder det brist på läkare. Situationen har regelmässigt varit värst i de fyra Norrlandslandstingen. Läget har dessutom försämrats under de senaste åren. Enligt en undersökning om läkarsituationen som gjordes 1985 av socialstyrelsen och Landstingsförbundet var 15,7 20 av samtliga specialisttjänster i Norrland helt vakanta, dvs. det fanns inte ens vikarier. Enligt preliminära uppgifter från motsvarande undersökning hösten 1987 var inte mindre än 19,7 96, dvs. nästan 20 6, av tjänsterna helt vakanta. Det innebär att nästan 300 av omkring 1 500 specialisttjänster är vakanta. Till detta kommer 150 vakanta tjänster som underläkare för blivande specialister. Under dessa omständigheter är det helt omöjligt att bedriva den sjukvård som befolkningen även i denna landsända har rätt att kräva. Det är patienterna som får betala det höga priset för läkarbristen. Även om man ibland lyckas ordna med vikarier är det otillfredsställande att patienterna, t.ex. i Strömsund, under ett år får möta 65 olika personer som vikarierar på sju av de elva distriktsläkartjänsterna. Till denna bild kan också fogas att landstingen har stora extra kostnader på grund av läkarbristen. Uppskattningsvis kostar det Norrlandslandstingen 20 milj.kr. årligen med rekryteringskampanjer, annonsering, läkarstafetter, administration av vikariat, extra löneoch utbildningsförmåner, m.m. Och trots dessa aktiva insatser blir bristen på läkare i norr större. Herr talman!

Jag vill därför fråga: Kan vi förvänta oss att utskottet aktivt medverkar till en uppföljning av den positiva men försiktiga hållningen till en utökning av utbildningen av läkare i Umeå? Jag försäkrar utskottets talesmän och ansvarig minister att vi motionärer med stort intresse kommer att bevaka handläggningen av detta ärende. I dag kommer jag att rösta på vpk:s reservation 2.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i Börje Hörnlunds argumentering för läkarutbildningen i Umeå. Denna argumentering kommer till uttryck i den gemensamma folkpartioch centerreservationen 1. Jag skall emellertid tala om tandläkarutbildningen i Malmö som på ett mycket olyckligt sätt lades ned för tre år sedan. Utskottet försöker nu reparera detta genom att tillägga att utredaren skall arbeta snabbt och att pengarna i budgeten skall vara kvar nästa budgetår för att handlingsfriheten skall bibehållas. Trots utskottets välvilja stöder folkpartisterna i Skåne den gemensamma centeroch vpk-reservationen 3, som mynnar ut i att utredaren skall lämna förslag om en permanent framtida lokalisering av tandläkarutbildning till Malmö. Vi folkpartister i Skåne anser att skälen för nyintagning blir allt starkare. Dessa skäl har Lars-Erik Lövdén på ett mycket bra sätt redogjort för. Därför behöver inte jag göra det. Vi anser dessutom att det finns goda skäl och förutsättningar för en tandvårdshögskola, dvs. en gemensam utbildning i Malmö för alla de yrkeskategorier som arbetar inom tandvården. Jag vill också ta upp frågan om vårdpersonalens situation i framtiden. I går debatterade vi i kammaren socialutskottets betänkande 22. Vi talade då mycket om hur man skulle rekrytera personal och kunna behålla den, inte minst sjuksköterskor, laboratorieassistenter och tekniska assistenter, dvs. de som har den medellånga vårdutbildningen. Alla partiers företrädare sade många vackra ord, men få konkreta ställningstaganden gjordes. En sak från i går vill jag lyfta fram, nämligen att folkpartiet ensamt stod bakom reservationen, där det framgår att andra personalkategorier än läkare skall kunna fungera som klinikchefer och ha det administrativa ledningsansvaret. Det är viktigt med befordringsmöjligheter och karriärvägar. På samma sätt är folkpartiet i dag ensamt om att kräva fasta resurser för omvårdnadsforskningen och en fast organisation för den. Mycket av det som Karin Falkmer talade om är märkligt, bl.a. att idrottens historia anses behöva en professur, trots att ledande historiker i Sverige inte kan se dessa behov och trots att det i dag inte finns någon kompetens, vilket bevisas genom att utskottet vakantsätter tjänsten. Samtidigt finns det emellertid inte någon vilja att ge vårdens forskare de fasta resurser och den fasta organisation som de så väl behöver. Omvårdnadsforskningen är ju etablerad med statsmaktens goda vilja. Därför tycker jag att det är mycket anmärkningsvärt att omvårdnadsforskningen fortfarande inte tilldelas sina forskarresurser. Man fortsätter att beskriva omvårdnadsforskningen med vackara ord och uppmuntrande tillrop och talar om det angelägna i att samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteter skall dela med sig. Men så går det faktiskt inte till. Omvårdnadsforskningen behöver egna resurser. Herr talman! Tro mig när jag säger att detta ställningstagande för idrottens historia mot omvårdnadsforskningens utveckling, som utskottet nu har gjort, är ett slag rakt i ansiktet på de stora grupper som kämpat och kämpar för vårdens fortsatta höga standard och kompetensutveckling. Men, herr talman, verkligheten hinner i fatt även riksdagen, och vårdens kvinnor tål inte vad som helst. Det har de faktiskt redan börjat visa genom att aktivt lämna vårdområdet. Avslutningsvis, herr talman, skulle jag vilja säga några ord om en alldeles egen motion, som handlar om universitetsbiblioteket i Lund. Det fick 1977 uppgiften att vara ett andra nationalbibliotek. Under årens lopp har man där klagat på att pengarna för den här extra funktionen inte räcker. 1985 räknade man med att denna funktion skulle kosta 4 milj.kr. extra. Universitetet i Lund skulle alltså, trots att det är ett bibliotek i hela Sveriges intresse, självt få bekosta detta. 1985 lovade utskottet enligt betänkande 32 att UHÄ skulle se över detta och lämna ett förslag. I år avstyrker utskottet motionen med hänvisning till att riksdagen 1977 sade att pengarna skulle räcka. Jag skulle då vilja veta följande. Har UHÄ utrett detta eller är det uppdrag som gavs 1985 inte genomfört?

Herr talman! Det här ärendet handlar om att placera ungdomar i ungdomslag i reguljärt arbete och att genomföra det med hjälp av rekryteringsstöd. Detta vill regeringen ha 135 miljoner för. Vi kan väl vara med på det, men vi är inte med på att det skall anslås några extra 135 miljoner, utan vi menar att de pengarna kan tas från anslaget för just ungdomslag. Detta har vi utvecklat i vår reservation, till vilken jag yrkar bifall.
Herr talman! Precis som Alf Wennerfors säger godtar reservanterna den föreslagna åtgärden. Det är egentligen en smaksak vilken budgetteknisk lösning som väljs. Utskottsmajoriteten biträder regeringens förslag till alla delar. Det viktigaste är att ungdomarna får arbete på den öppna marknaden.

Herr talman! PKbanken vill förvärva Carnegie Fondkommission för 2,7 miljarder genom en riktad nyemission till säljaren. Statens ägarandel i banken sjunker därmed med 22 procentandelar. Vi har ingen anledning att rikta kritik mot PKbankens uppgörelse i sig. Det skäl som bankledningen anger för förvärvet — att man vill stärka sin ställning på ett område där man tidigare har varit svag — förefaller både rimligt och logiskt. Det är snarast förklaringarna från politiskt håll som man haft anledning att ha synpunkter på. Regeringens agerande i affären tycker vi har varit märkligt av främst tre skäl. Det första är ett rent formellt skäl. Det andra är den dubbelmoral vi tycker oss kunna se i affären. Det tredje gäller synen på det statliga företagandet. Förra gången staten avstod från sin företrädesrätt vid en riktad nyemission från PKbanken var 1983. Det föranledde då regeringen att lägga fram en proposition till riksdagen med begäran om att man skulle avstå från företrädesrätten för att kunna ge den till marknaden och få en betydande ägandespridning inom PKbanken. Någon fullmakt för regeringen att gå vidare fanns inte med i propositionen och gavs inte heller genom riksdagsbeslutet. En fullmakt lämnades däremot i samband med ombildningen av SSAB, då riksdagen faktiskt sade att regeringen hade rätt att minska statens ägarandel till 51 26 i framtiden. När Procordia, f. d. Statsföretag, gjorde en riktad nyemission avstod regeringen genom en proposition till riksdagen från företrädesrätten. Även i detta fall föranledde alltså ärendet en proposition. När regeringen körde över riksdagen genom att sälja det statliga Gambrinus, innehållande Pripps bryggerier och Falkenbryggerierna, reagerade ett enhälligt näringsutskott mot detta.

Det tycker jag är utomordentligt anmärkningsvärt. Grundprincipen har alltid varit att då riksdagen varit med vid köpet av eller vid bildandet av ett företag, så skall också riksdagens medverkan krävas vid en försäljning av detsamma. Jag tycker det är förvånande att finansministern på denna punkt inte har följt riksdagens enhälliga uppmaning och lämnat en proposition i ärendet. Vi väntar med spänning på morgondagen och frågar oss om vpk:s kritik kommer att stanna vid munväder eller om man är beredd att gå till ett nytt tillkännagivande och därmed upprätthålla riksdagens auktoritet att fatta de beslut som vi anser att vi skall fatta för att följa den riksdagsordning som vi har. Herr talman! Första maj utmålades finansmannen Erik Penser från ett otal socialdemokrater i olika talarstolar runt om i vårt land som skattesmitare och vapensmugglare. Den 2 maj gjorde samma socialdemokrater via den statliga PKbanken en storaffär med denne Erik Penser och lät honom bli storägare i banken. I förstamajtalen togs nidbilden av den dålige, omoraliske finanskapitalisten Erik Penser fram, och han fick bli symbolen för finanskapitalismen, som socialdemokraterna så länge stått i harnesk emot. Om den bilden av Erik Penser är sann, tycker jag att socialdemokraterna inte borde göra någon affär med honom. Är den felaktig vore det skäl att be samme man om ursäkt. Sådana tillmälen skall ingen hedervärd människa i Sverige ha anledning att finna sig i. Jag förmodar att vi får vänta på ursäkten, eftersom finansministern förefaller vilja fullfölja affären. Finansministern har hävdat att PKbankens köp motiverades med att S-E-Banken skulle köpa Carnegie Fondkommission. Staten skulle alltså köpa för att hindra en annan bank från att göra det eller för att hindra en annan bank från att bli för stor på området. Detta tycker jag är något anmärkningsvärt. Häromdagen, närmare bestämt den 13 maj, kunde man i Dala-Demokraten läsa om en ny förklaring som finansministern hade lämnat. I tidningen stod: ”- Jag kan berätta något för er, som jag ej offentliggjort, svarade Feldt. —- PKbanken lånade ut pengar till Penser för några år sedan när han var i knipa. — Penser ville "tacka för hjälpen” och erbjöd PKbanken att köpa Carnegie. Det var förstås, enligt Feldt, inte enda förklaringen till att PKbanken köper Carnegie.” Detta är en något märklig förklaring, som direkt står i strid med de skäl PKbanken har angivit för att vilja köpa Carnegie Fondkommission. Det ger naturligtvis upphov till frågan om Erik Penser vill göra någon form av gentjänst genom att sälja Carnegie Fondkommission. Man frågar sig om PKbanken var ute efter något slags vänskapspris. Det skulle vara intressant att höra finansministerns kommentar till detta. Dessutom bryter finansministern mot banksekretessen genom att avslöja dessa uppgifter om en kundrelation som Pkbanken har. Är uppgifterna i Dala-Demokraten felaktiga, är det litet besvärande för finansministerns anseende. Om de däremot är riktiga, är det snarare besvärande för PKbanken att bankens egna kundrelationer på detta sätt kommer ut i den politiska debatten i stället för att stanna inom banken. Vilken förklaring gäller egentligen i dag? Är det risken för dominans från S-E-Banken eller är det fråga om väntjänster till Erik Penser? Förklaringarna blir bara sämre och sämre ju fler som kommer. Det gäller också dubbelmoralen. Om Erik Penser går med stärkt heder och moral — och kanske även stärkt kassa — ur denna affär, så gör sannerligen inte regeringen det. Denna affär, och det gäller hela den statliga PKbanken, visar på en närmast omöjlig situation. Industriministern har i en proposition till riksdagen hävdat att statens företag skall drivas på exakt samma villkor som motsvarande privata företag. Man skall ha samma affärsmässiga beteende. Men i PKbanksaffären får man se exempel på statens dubbla roller, både dess roll som givare av ramarna för de områden som de privata och de statliga företagen skall arbeta inom och dess roll som ägare till företag. Jag tror inte att PKbanken behöver någon extra statlig moral. Jag tror snarare att det är nödvändigt att privatisera banken fullt ut. Samtidigt är det nödvändigt att införa rösträttsbegränsningar i PKbankens bolagsordning, i likhet med vad som gäller i motsvarande privata banker. Det krävs också att banken får många små ägare i stället för få stora ägare. Det skulle ge en spridning av makt och ägande, en bättre och mer affärsmässig bank och mindre statsskulder. Dessutom blir det bättre ordning på moralen, och det tror jag vore välkommet. Dubbelmoral är som bekant ingen moral alls.

Herr talman! Den senaste tidens händelseutveckling visar, skrev Stig Malm i torsdags i Aftonbladet, ”att det behövs en genomgående diskussion om det statliga ägandet”. I folkpartiet välkomnar vi LO-chefens uppvaknande. Vi har sedan länge ansett att det statliga företagsägandet bör omprövas. Vår utgångspunkt är att staten inte själv bör äga och driva företag inom områden där det råder, eller finns förutsättningar för, en väl fungerande konkurrens — detta såvida det inte finns särskilda skäl för något annat. Men undantagen är få. Posthantering och alkoholförsäljning är dock exempel på verksamheter där staten enligt vår uppfattning även fortsättningsvis bör ha ett företagaransvar. För bankverksamhet finns det däremot ingen anledning att göra undantag från huvudregeln, dvs. den regel som säger att staten inte själv bör vara engagerad som företagare. Inom det svenska bankoch kreditväsendet ryms i dag ett stort antal företag i hård inbördes konkurrens. Av konkurrensskäl finns således inget behov av en av staten majoritetsägd bank. Skulle man ytterligare vilja skärpa konkurrensen på den svenska kreditmarknaden, går detta för övrigt lätt att ordna genom att avveckla valutaregleringen. Folkpartiet har, som välkänt är, föreslagit en sådan avveckling. Det jag här sagt innebär inte att staten skulle sakna uppgifter vad gäller kreditväsendet — verkligen inte. Staten har bl.a. en given skyldighet att se till att samtliga företag som är verksamma inom bankoch kreditväsendet i Sverige noga följer de lagar som uppställts för verksamheten och som bl.a. syftar till att skydda vanliga sparare och låntagare. Enligt min och folkpartiets uppfattning fyller myndigheterna den uppgiften bäst när de betraktar alla berörda företag som likvärdiga och då inget företag kan uppfattas som särskilt närstående den svenska staten, t.ex. genom ägarförhållande. Det slags kontrollfunktion som bankinspektionen utövar är värdefull. Detsamma kan inte sägas om beslutet att regeringen, dvs. i praktiken finansministern, skall godkänna bankernas val av styrelseordförande. Herr talman! Folkpartiets uppfattning är att staten bör avveckla sitt ägande i aktiebolaget PKbanken. De pengar som staten får in vid en försäljning av banken anser vi skall användas för att minska statsskulden och därmed också svenska folkets räntekostnader för denna skuld. PKbankens köp av Carnegie Fondkommission visar hur välgrundad vår inställning är. Som bekant har handeln med optioner, obligationer och aktier under ett antal år tillhört de mest lukrativa delarna av affärsverksamheten i Sverige. Den handeln är också en förklaring till att ett antal enskilda personer på kort tid kunnat skaffa sig mycket stora förmögenheter. På flera håll har detta väckt reaktioner och lett till att skallet gått mot s.k. finansvalpar. Detta har i sin tur av finansministern gjorts till motiv för vad som kallats en ”valpskatt” — en skatt, herr talman, som dock inte kuperar svansarna på några s.k. valpar men väl leder till höjda låneräntor och dyrare boende för vanliga inkomsttagare. När PKbanken nu av finansmannen Erik Penser vill köpa Carnegie Fondkommission är det heller inte i avsikt att på minsta vis dämpa handeln med optioner och andra värdepapper. Tvärtom är syftet med köpet att PKbanken själv med full kraft skall kunna kasta sig in i dansen kring guldkalven. Företagsekonomiskt kan detta köp — denna fusion — troligen försvaras. Skall PKbanken hävda sig på marknaden måste den göra det på marknadens villkor. Av detta framgår också, med stor tydlighet, att det inte finns något bärande motiv för att staten som ägare skall engagera sig i någon viss bank. Herr talman! Jag inser väl att affären för många socialdemokrater känns omskakande. Den 1 maj demonstrerar rörelsen mot kapitalet och ”finansvalparna”. Den 2 maj, bara en dag senare, godkänner samma rörelses regering att en av de nya miljardärerna blir näst största ägare av statliga PKbanken. Detta sker i utbyte mot att banken får ett redskap för att tjäna storkovan på optionshandeln. Uttrycket ”dagen efter” får genom det inträffade en ny och oförutsedd innebörd! Herr talman! Affären har ytterligare en aspekt. Vi som tillhör den folkvalda riksdagen har en gemensam skyldighet att se till att regeringen handlar inom de ramar och följer de riktlinjer som riksdagen har beslutat. När det gäller försäljning och överlåtelse av aktier i av staten direkt ägda bolag är praxis den, att regeringen först inhämtar riksdagens godkännande innan avtal fastställs. Vid den affär vi här talar om, dvs. PKbankens överlåtelse av aktier till Erik Penser som ersättning för Carnegie Fondkommission, var det uppenbarligen regeringens avsikt att affären skulle genomföras utan att först riksdagens godkännande inhämtades. Jag vill gärna ta tillfället att fråga finansministern om detta alltjämt är regeringens uppfattning, eller om finansministern har tänkt om på den punkten under de senaste dagarna. De borgerliga ledamöterna av riksdagens näringsutskott begärde, så snart affären blev känd, att av utskottets kansli få en opartisk redogörelse för vilken roll riksdagen brukar spela i affärer som denna. I den ämbetsmannapromemoria som kansliet utarbetat anges som slutsats ”att den nu aktuella affären enligt gällande praxis på området borde underställas riksdagen såvitt gäller den minskning av statens ägareandel som uppkommer genom den riktade nyemissionen till Carnegie. Om regeringen väljer att inte inhämta riksdagens bemyndigande och riksdagen lämnar detta utan erinran kommer en betydande oklarhet att uppstå om vad som faktiskt gäller på området.

Vår begäran skall näringsutskottets majoritet, som består av socialdemokrater och kommunister, ta ställning till i morgon. Det är min självklara förhoppning att samtliga riksdagspartier då skall medverka till att bevara riksdagens auktoritet. Om ramar och riktlinjer för den statliga verksamheten bör ändras, skall det ske genom beslut i riksdagen. Detta är i varje fall folkpartiets bestämda åsikt. Vad vi inte kan acceptera är att sådana ändringar sker genom att en regering — av misstag eller av maktfullkomlighet — tar sig oskicket för att strunta i riksdagen och i vad den har beslutat.

Herr talman! Tiden efter regeringsskiftet 1982 har kommit att bli de många och anmärkningsvärda affärernas tid. Nya ”affärer” har avlöst varandra i snabb takt. Dessa ”affärer” har på ett eller annat sätt varit förknippade med socialdemokraterna. Jag behöver bara nämna Rainer-affären, Bodströmaffären, Bergling-affären, Zachrisson-affären och vapenexporten. Det senaste exemplet, men säkert inte det sista, är affären mellan PKbanken och Carnegie Fondkommission, som regeringen gett sitt stöd. För finansministern och regeringen är ord och handling två olika saker, som alltmera sällan går i takt. Det visar bl.a. regeringens stöd till PKbankens köp av Carnegie Fondkommission från Erik Penser. I den socialdemokratiska partistyrelsen sägs en sak, men i den socialdemokratiska regeringen görs något helt annat. På första maj häcklar socialdemokraterna de s.k. finansvalparna från talarstolar runt om i landet. Den 2 maj gör man affärer för att etablera sig i samma kretsar och medverkar till nya fusioner och ökad maktkoncentration. I debattartiklar, i annonser och på affischer har vi kunnat läsa hur illa socialdemokraterna tycker om vissa finansmän, ekonomisk maktkoncentration och egoism. Det hindrar dock inte regeringen att medverka till just ökad maktkoncentration och hjälpa redan finansstarka personer. Arbetarrörelsens veteraner torde ha svårt att acceptera den här ”förnyelsen”. Den tidigare finansministern, Gunnar Sträng, som ju skolat upp Kjell-Olof Feldt, tycks ha svårt att känna uppskattning över vad hans lärjunge nu medverkar till. Många delar säkert Gunnar Strängs uppfattning. Affären mellan PKbanken och Pensers Carnegie Fondkommission är anmärkningsvärd på många sätt. Den ökar maktkoncentrationen och gynnar just de snabba klipp som socialdemokraterna brukar säga att de motsätter sig. Dessutom ställs, som har sagts tidigare i debatten, riksdagen helt åt sidan. Enligt ett pressmeddelande från PKbankens ordförande och koncernchef tog styrelsens ordförande kontakt med finansministern den 27 april och presenterade bankledningens uppfattning om affären. I pressmeddelandet sägs bl.a.: ”Avsikten med kontakten med finansministern var att snabbt få klarhet i om huvudägaren av principiella skäl motsatte sig köpet.” Fredagen den 29 april fick styrelsens ordförande beskedet att köpet fick genomföras. Vid ett extra inkallat styrelsemöte två dagar senare beslöt en enhällig styrelse att genomföra köpet. Då meddelades också regeringens inställning. Finansministerns besked till PKbanken gavs dagarna innan regeringen och övriga socialdemokrater demonstrerade och sjöng kampsånger mot orättvisor, maktmissbruk och maktkoncentration. Herr talman! Sådan är dagens socialdemokrati. De officiella förklaringarna från regeringen är minst sagt anmärkningsvärda. Man tycks febrilt söka argument och motiv för att i efterhand förklara och försvara affären. Statsministerns uttalanden är kryptiska. Det förefaller som om han inte vill vidkännas affären. Finansministern får själv sköta ärendet. Jag har i en fråga efterlyst motivet till affären. Den frågan hoppas jag finansministern tar tillfället i akt att besvara under den här debatten. På ett möte med socialdemokratiska pensionärer i Falun, som refererats i bl.a. Dagens Industri, har finansministern kommit med en motivering för affären, och den var minst sagt häpnadsväckande. Enligt finansministern har Penser, som tack för ett lån han tidigare erhållit från PKbanken, erbjudit banken att köpa Carnegie Fondkommission. Därigenom blir han själv stor delägare i PKbanken. Jag vill fråga finansministern: Till vilken Penser-affär skulle dessa pengar användas? Det vet säkert finansministern. Jag vill också fråga: Finns det fler vänskapliga affärer med Penser? Herr talman! Det torde finnas många människor runt om i vårt land som någon gång fått hjälp av PKbanken. Varför tänker inte finansministern på de industriarbetare, småföretagare eller vårdanställda som fått hjälp med lån hos PKbanken? Vore det inte mer angeläget att släppa in landets många småsparare som delägare i banken? I stället får nu en person som lånat mycket och nu blivit förmögen köpa in sig i banken och bli stor delägare, utan att riksdagen får säga sin mening om affären. Jag motsätter mig inte privata inslag i PKbanken, men sådant bör ske i andra former. Det finns skäl att genom folkaktier låta svenska hushåll och småsparare bli delägare i PKbanken. Regeringens stöd till affären är anmärkningsvärd, mot bakgrund av den mycket starka ägarkoncentration som pågår inom näringslivet. Sedan det s.k. börsraset i oktober har ett trettiotal olika stora företagsköp ägt rum i vårt land. Svenska börsföretag har köpt upp andra företag för sammanlagt ca 40 miljarder kronor. Drygt 75 000 anställda har fått nya arbetsgivare. Som en följd av den s.k. tredje vägens ekonomiska politik, med regeringens aktiva medverkan, koncentreras nu makten över det svenska näringslivet. Det i sin tur gör att konkurrensen minskar på marknaden. Det gynnar de snabba klippen, i jämförelse med hårt industriellt arbete. Samtidigt försummas småföretagens utveckling och nyföretagandet. Såvitt jag förstår är dessa saker från regeringens utgångspunkt inte intressanta. Det är bl.a. mot den bakgrunden som centern har krävt att affären med Penser skall stoppas. Oavsett vad Penser har lovat eller inte lovat beträffande sin egen framtida ägarandel i PKbanken bör regeringen ändra sin uppfattning och stoppa affären. Centerpartiet har mer än något annat parti drivit kampen mot maktkoncentration. Vi har gjort det därför att maktkoncentrationen för svenskt näringsliv innebär en stor sårbarhet. Dessutom finns risken att de regionala obalanserna i landet därmed förstärks. I första hand måste de mindre och medelstora företagen stimuleras i förhållande till storföretagen och olika finansmän. Dessutom måste enskilt och spritt ägande främjas framför institutionellt och offentligt eller koncentrerat privat ägande. Vi i centern kan aldrig acceptera att offentlig och privat maktkoncentration balanseras mot varandra. Sådana maktkoncentrationer minskar de enskilda människornas inflytande. I stället skall såväl statlig som privat maktkoncentration motverkas. Det behövs därför en decentralisering av samhället. På det sättet kan fler människor få inflytande och bli delägare i olika företag i det här landet. Med den här affären åsidosätter regeringen, som har sagts tidigare i debatten, t.o.m. riksdagens inflytande. Det är allvarligt och det visar hur nonchalant en minoritetsregerings inställning är till den folkvalda riksdagen. I andra sammanhang har en enhällig riksdag beslutat att statlig egendom inte skall kunna säljas utan riksdagens hörande. Så sent som i februari 1987 beslutade riksdagen enhälligt om en ordning som innebär att försäljning av statens andelar i företag skall underställas just riksdagens prövning. Ingenting har inträffat sedan februari 1987 som gör att det finns skäl att gå ifrån tidigare ställningstagande. Det finns ju exempel på att regeringen har låtit riksdagen ta ställning till förändringar inom den statliga företagssektorn — t.ex. nyemissionerna inom SSAB och Procordia. Det är således praxis på området att höra riksdagen vid avyttring av aktier i statliga bolag. Herr talman! Finansministern bör i dag klargöra vad som är regeringens motiv till att nonchalera riksdagen i det här sammanhanget. Dessutom bör finansministern utförligt redogöra för de motiv som har varit vägledande när det gäller regeringens stöd till denna affär.

Herr talman! Det är förenat med vissa svårigheter att utröna vad dagens debatt egentligen handlar om. I den mån jag kan tolka Lars Werner, har han åtminstone en klar ståndpunkt. Vpk vill, som han säger, stoppa affären. Tydligen skall det ske genom att staten inte genomför den nyemission som PKbankens styrelse har begärt. Betydligt svårare är det att förstå vad de borgerliga talarna i denna debatt vill. De tre partiernas ledare har tidigare uttalat sig i ämnet. Bengt Westerberg har kort och gott sagt att han inte har något att invända mot köpet. Olof Johansson har däremot uppmanat regeringen att stoppa affären, utan att redovisa något motiv för en sådan minst sagt okonventionell, för att inte säga okonstitutionell åtgärd. Carl Bildt har, såvitt jag vet, inte uttryckt någon uppfattning i sakfrågan. Däremot har han i vanlig ordning slängt omkring sig glåpord och misstänkliggöranden riktade mot regeringen. Inläggen från borgerligt håll i denna debatt har gjort läget ännu mera förvirrat. Det enda som tycks mig vara riktigt klart är att man vill att regeringen skall underställa riksdagen frågan om en nyemission av aktier i PKbanken. Visserligen avhänder sig inte staten genom denna transaktion någon del av sin förmögenhet, men motivet för en riksdagsprövning skulle vara att statens ägande i PKbanken minskar. Denna omtanke om statligt ägande kan möjligen förvåna, när den kommer från partier som har föresatt sig att minska statens ägande på bred front genom privatisering av en rad statliga företag. Därför måste jag fråga de tre borgerliga företrädarna: Vad avser ni att uppnå med en riksdagsprövning av denna affär? Vill ni, i likhet med vpk, säga nej till nyemissionen och därmed förhindra PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission? För den fortsatta behandlingen av denna fråga måste det klargöras vilket syfte ni har med att riksdagen skall pröva affären. Beträffande regeringens inställning till huruvida en proposition till riksdagen och en riksdagsprövning är nödvändiga vill jag bara framhålla att läget inte är fullt så klart som framförs från borgerligt håll. Här har citerats olika uttalanden av näringsutskottet. Låt mig citera ett uttalande som näringsutskottet också har gjort och som visar att det här är fråga om en bedömning från fall till fall. I ett betänkande från februari 1987 skriver utskottet: ”Emellertid har utskottet funnit att det skulle erbjuda svårigheter att generellt föreskriva i vilka fall frågor om försäljning av aktier i statsägda bolag måste underställas riksdagen. Bl. a. uppkommer problemet huruvida en minskning av statens ägarandel genom t.ex. en riktad nyemission skall behandlas som en aktieförsäljning eller inte. Genom nya former för anskaffning av riskkapital kan det uppkomma också andra situationer som nu inte kan förutses.” Detta har alltså näringsutskottet uttalat i samma betänkande som behandlade försäljningen av Pripps. Vi har från regeringens sida sagt oss att riksdagen i sig är suverän att tolka sina egna beslut. Skulle en riksdagsmajoritet anse att denna nyemission är av det slag som man bedömer skall underställas riksdagens prövning, skall det naturligtvis ske, men vi bör då få klara besked om vad prövningen i så fall syftar till. Syftar prövningen till att stoppa affären, för att tala med Lars Werner, är det ingen mening med att lägga fram någon proposition, då affären därmed i sak har fallit. Därför bör ni kunna lämna besked under denna debatt om vad ni avser med en riksdagsprövning. När det gäller Lars Werners inställning kan jag begripa den förtjusning varmed han kastar sig över denna fråga — det är inte ofta vpk får en chans att tränga sig först i kön med angrepp på socialdemokratin, men här har man gjort ett allvarligt sådant försök. Lars Werner har redovisat två motiv för att affären inte skall komma till stånd. Det första formulerar han i form av en fråga: Varför skall PKbanken bedriva aktiehandel? Varför skall PKbanken spela med i transaktionsoch spekulationsekonomin? Jag tror att det ändå är nödvändigt, i saklighetens namn, att konstatera att den svenska aktiemarknaden sannerligen inte bara är spekulation. Det är en marknad som är viktig för näringslivets funktionssätt, det är ett sätt för företag, både stora och mindre företag, att skaffa sig riskkapital, och det är en viktig marknad för en kontroll av effektiviteten i svenskt näringsliv. Enligt det första av två alternativ måste man, om man för Lars Werners resonemang, säga sig att vi bör försöka avskaffa aktiemarknaden som institution i Sverige. Möjligen är det dit vpk syftar genom att vilja tredubbla den nuvarande omsättningsskatten. Det skulle kanske döda aktiemarknaden. Om det är syftet, blir det något klarare var vpk står. Att med den andra hållningen, att vi har en fungerande aktiemarknad där affärer görs, säga som vpk möjligen gör, att all verksamhet på denna marknad skall överlåtas till privatkapitalet, tycker jag är en orimlig ståndpunkt. Den har verkligen inte någon som helst lukt av socialism i sig. Tvärtom är det att överlåta till privatkapitalet både att utöva inflytande och att tjäna pengar. Om vi har sett någon mening med vpk:s inställning till statligt ägande och statligt företagande, är det att vi skall delta just där den hårda kärnan i privatkapitalismen finns och inte bara syssla med det privatkapitalismen inte vill syssla med. Det är nämligen den borgerliga uppfattningen att statligt ägande och statligt företagande bara skall ske på områden där privatkapitalet inte tycker att det är lönsamt eller där privatkapitalet finner det besvärligt och obekvämt och därför överlåter ägandet på staten. Är det vpk:s uppfattning om statligt företagande, var i så falt vänlig och redovisa det. Det andra skälet till att säga nej skulle vara att förvärvet av ett fondkommissionsbolag är en symbol för den tredje vägens ekonomiska politik, som enligt vpk har ökat klassklyftorna i landet. Det är riktigt att framgångarna i näringslivet, de ökade vinsterna och stigande aktiekurserna säkerligen har gjort ett betydande antal människor rikare. Nu är det inte bara miljardärerna som har blivit rikare. Det finns två och en halv miljon aktieägare i Sverige i dag. Det finns inget industriland i väst där en så stor andel av befolkningen äger aktier som i Sverige. De allra flesta är småsparare och ägare av små aktieposter. De har också fått sin del av detta. Viktigare är att vpk:s karikatyr av Sverige i dag inte bör stå oemotsagd. Vad har den tredje vägens politik inneburit för de arbetare och tjänstemän som Lars Werner säger sig tala för? 250 000 fler har fått jobb. Ett par hundra tusen människor har kunnat övergå från deltid till heltid och den vägen väsentligt förbättrat sin ekonomiska situation. Reallönerna har börjat stiga igen. De har stigit med 5 960 sedan 1985. Vi har under de här åren kunnat genomföra en rad sociala reformer, vars fördelningspolitiska inriktning — såvitt jag förstår — vpk ofta har hyllat sig självt för att ha varit med om att genomföra. Har klassklyftorna ökat, Lars Werner, genom att vi har reformerat sjukförsäkringen, kunnat höja pensionerna, återställa delpensionen och förbättra arbetslöshetsförsäkringen? Är det de ökade klassklyftorna som speglas i vår politik? Hur tror Lars Werner att vi hade fått fram resurserna till dessa sociala reformer om vi inte hade drivit en ekonomisk politik inriktad på tillväxt? I den politiken ingår faktiskt som en nödvändighet ett framgångsrikt och växande näringsliv, och det näringslivet måste kunna göra vissa vinster. Jag kommer så till regeringens motiv för att se positivt på PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission. Vi har framför allt två motiv för den inställningen. För det första har PKbankens styrelse och ledning bedömt att en utvidgning av bankens verksamhet på aktiemarknaden är ett viktigt led i bankens utveckling och fördelaktigt ur företagsekonomisk synpunkt. Det har gjorts påståenden från vissa håll om att priset på Carnegie Fondkommission skulle vara för högt. Jag vill hänvisa dels till bankstyrelsens bedömning, dels till analyser av fristående bedömare, t.ex. Sven-Ivan Sundqvist i Dagens Nyheter, vilkas slutsatser är att köpet är en bra affär för PKbanken. Även om förre industriministern, ordföranden i Föreningsbanken, Nils G Åsling, inte kan sägas vara en helt fristående bedömare, kan jag notera att han i en tidningsartikel gratulerat PKbanken till affären. Om Nils G Åsling har ett normalt språkbruk borde det betyda att han nått samma slutsats som Sven-Ivan Sundqvist. För det andra hade regeringen att ta hänsyn till vad som skulle ske om PKbanken inte köpte Carnegie Fondkommission. Obestridligen var företaget till salu. Carnegie Fondkommission är ett av de två största fondhandlarföretagen i Sverige, med 15 926 av marknaden. Risken var uppenbar att företagets försäljning kunde leda till en ytterligare koncentration av den finansiella och ekonomiska makten. Om den förvärvades av PKbanken uppnåddes i stället en bättre balans än i dag mellan de stora affärsbankerna. Ur strukturell synpunkt — både för samhällsekonomin och för näringslivet — måste det anses vara en fördel att konkurrens även på bankmarknaden och kreditmarknaden sker med så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Vi anser att det är ett samhällsintresse att så faktiskt kunde ske. Sedan gäller det frågan om det lämpliga i att PKbanken nyemitterar aktier och får fler ägare. Då vill jag först slå fast att statens majoritetsägande består. Staten kommer med 65 90 av aktierna att ha en mycket betryggande majoritet. Ingen har heller hävdat att statens avgörande inflytande i PKbanken skulle i något avseende påverkas om det kom in nya ägare som maximalt äger 10 96 av aktierna. I stället har kritiken riktats mot — det har flera här uppehållit sig vid — att det är en viss person, nämligen Erik Penser, som på det här sättet blir delägare i banken. Enligt det köpeavtal som har ingåtts skall Penser fortsättningsvis kunna ha högst 10 96 av PKbankens aktier. Lars Werner torgför nu uppfattningen att med en man som Penser skall staten över huvud taget inte ha något ekonomiskt förhållande, framför allt inte som delägare i PKbanken. Per-Ola Eriksson hade formuleringar av liknande innebörd. Motivet skulle vara att Penser bor utomlands och äger Bofors, som tillverkar och säljer krigsmateriel. Givetvis kan man ha sådana värderingar, även om de inte kan tillämpas i praktiken. Ett börsnoterat företag lär inte kunna sortera sina aktieägare utifrån krav på bostadsort och näringsfång. Ett inslag i kampanjen mot Erik Penser fyller mig dock med olust. Han har kallats för skattesmitare, ett epitet som brukar användas på personer som begått skattebrott, dvs. skattefuskat. Jag vill understryka att något underlag för sådana tillvitelser icke finns, och jag beklagar att uttrycket använts i debatten. Avslutningsvis vill jag, herr talman, informera riksdagen om att Erik Penser i förrgår lämnade ett erbjudande till PKbanken beträffande förvärvet av Carnegie Fondkommission som innebär att affären, om den godtas av PKbanken, skulle få ett delvis annat innehåll. Erbjudandet har följande lydelse: PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission avses genomföras i två steg. Först förvärvar PKbanken drygt 90 20 av aktierna i Carnegie Fondkommission. Resterande aktier har PKbanken option att förvärva vid en senare tidpunkt. Carnegie & Co är berett att diskutera en vidareförsäljning av merparten eller t.o.m. hela sitt aktieinnehav i PKbanken. Så länge staten är majoritetsägare i banken har Carnegie & Co förklarat sig berett att avstå från att utöva rösträtten för de aktier Carnegie & Co äger i banken. PKbankens styrelse tar ställning till detta erbjudande i morgon, tisdag. Det innebär såvitt jag kan förstå att Carnegie & Co, dvs. Erik Penser, kvarstår som minoritetsägare i Carnegie Fondkommission. Det är ett dotterbolag till PKbanken men har inget ägarinflytande i banken. PKbanken får dessutom option att köpa resten av Carnegie Fondkommission vid ett senare tillfälle. Dessutom är Carnegie & Co — dvs. Erik Penser — berett att sälja hela sitt aktieinnehav i PKbanken för att uppnå syftet att inte längre vara ägare i den statliga banken.

Herr talman! Jag tycker att det var bra att finansministern beklagade att man har kallat Erik Penser för skattesmitare. Det är också bra att finansministern, åtminstone i Dala-Demokraten, har tagit avstånd ifrån påståendena om att Erik Penser närmast är att betrakta som gangster eller lagbrytare. Det där har varit en tråkig del av debatten som behövde mönstras ut för att man skall kunna göra en mera saklig och riktig bedömning. Däremot har vi fortfarande mycket svårt att få svar på vad finansministern egentligen anser att affären har haft för grund, förutom de två skäl han angav. Stämmer det som står i Dala-Demokraten den 13 maj att det är fråga om någon form av väntjänster mellan Erik Penser och PKbanken som har lett till att man som betalning har erbjudit att Carnegie Fondkommission skall få köpas av PKbanken? Jag tror att det vore intressant för denna kammare att få reda på det. Vi tycker att det rent principiellt är fullständigt självklart att denna fråga skall underställas riksdagen för en realbehandling. Det stod visserligen i näringsutskottets betänkande att det fanns svårigheter när det gäller att göra avgränsningar mellan vad som skall tas upp till behandling av riksdagen och vad som skall avgöras av regeringen. När man i näringsutskottet drar slutsatser anser man ändå sammanfattningsvis klart och entydigt att den ordning som tidigare har gällt i fråga om riksdagens medverkan vid försäljning av aktier i av staten direkt ägda bolag eller vid genomförandet av andra åtgärder, som leder till ett minskat ägarinflytande för staten i sådana bolag, bör tillämpas även i fortsättningen. Detta är fullkomligt glasklart. Det kan inte sägas tydligare, och det har tillstyrkts av en enhällig riksdag. Således borde det vara fullkomligt klart att regeringen skall ställa sig riksdagen till efterrättelse och även lämna en proposition i denna sakfråga. Från moderat sida kan vi klart säga att vi självfallet skall pröva frågan positivt. Vi har principiellt sagt att vi tror att PKbanken gör en riktig affärsmässig bedömning. Vi vill dock ha en proposition, för att få se vilket innehåll det hela har. Det vore som sagt intressant att få höra vad finansministern egentligen menar med tjänster och gentjänster i denna fråga. Vi har framfört kritik på denna formella punkt. Vi har även framfört kritik när det gäller moralen i att först kritisera Erik Penser och i vissa fall ta heder och ära av honom för att dagen därpå i stället göra affärer med samma person. Det tycker vi är principiellt och moraliskt förkastligt. Vi har också kritiserat och framför allt velat påpeka den närmast orimliga roll som statliga företag gång på gång får. De tvingas in i någon form av politisk debatt och politiska överväganden och avgöranden huruvida de genomför en affärsmässigt riktig transaktion. Såväl Lars Werners som Kjell-Olof Feldts anföranden här i dag visar mycket klart att de statliga företagen borde arbeta på samma villkor som övriga företag. Företagen har emellertid mycket svårt att göra det så länge det finns ett dominerande ägarinflytande från statsmakternas sida. Det är en dubbelroll där staten skall vara övervakare av näringslivet samtidigt som den är ägare till ett antal företag. Vi tror att det är denna situation som skapar både dubbelmoral och dubbla budskap. Dessa effekter är mycket beklagliga. Vad finns det egentligen för skäl till att staten skall äga företag om de skall drivas på strikt affärsmässiga grunder, som industriministern har sagt, och arbeta på exakt samma villkor som motsvarande privata? Vi tror att det vore riktigare att sälja dessa företag och låta dem få arbeta på samma villkor med nya, mer kompetenta ägare. Det skulle då bli mindre politisk inblandning i resp. företag. Staten får återgå till att agera som något slags ramgivare och övervakare, vilket är dess faktiska och riktiga uppgift.

Herr talman! I slutet av sitt anförande redogjorde finansministern för nya svängar i den affär vi nu diskuterar, PKbankens köp av Carnegie Fondkommission. Det gällde hur köpet skall gå till, vem som skall äga vad, vem som skall få rösta på bolagsstämman och vem som inte skall få göra det samt på grundval av vilket aktieinnehav det skall ske. Frågan är alltså inte slutligt avgjord ens i bankens styrelse. Ändå, herr talman, anser sig finansministern kunna begära av mig och de borgerliga partiernas representanter att vi i dag skall ange vad vi avser att uppnå med en riksdagsprövning av affären. Hur avser ni att handla om ärendet kommer upp i riksdagen? frågade finansministern. Herr talman! Finansministern har ju sina erfarenheter från en riksdagsgrupp. Det är naturligtvis möjligt att man inom det starkt centralstyrda socialdemokratiska partiet alltid i förväg vet vad resultatet av en prövning kan bli, långt innan frågan har prövats, innan handlingarna har studerats, innan föredragningar ägt rum, innan fakta inhämtats genom utfrågningar av och rapporter från dem som har kunskaper i ärendet. Det är möjligt att det går till så inom socialdemokratin. Jag vill starkt understryka, herr talman, att så går det inte till i det parti jag företräder, folkpartiet. Vi prövar ärendet först, diskuterar det i vår riksdagsgrupp och fastställer där våra slutsatser och vårt ställningstagande. Den affär som vi nu diskuterar har ännu inte kommit på riksdagens bord. Men det kan den göra. De borgerliga partierna är ense om att så bör ske. Vi har ställt ett yrkande om det i näringsutskottet. Nu har vi i dag — dagen innan utskottet skall ta ställning i den frågan — en stor debatt i kammaren. Jag tror att det vore värdefullt om vi i den debatten kunde få klarhet i hur socialdemokraterna och kommunisterna, som tillsammans har majoritet i näringsutskottet, kommer att ställa sig i morgon till de borgerliga partiernas begäran att ärendet skall hänskjutas till riksdagen för prövning. Ingen av oss som företräder de borgerliga partierna har i debatten i dag föregripit en prövning. Men vad säger Lars Werner? Kommer vpk efter alla de bombastiska utfallen mot affären att i näringsutskottet i morgon rösta så, att frågan i sak kommer att få prövas av riksdagen? Eller är det bara ordfyrverkerier för gallerierna, nu som så många gånger annars? Och vad säger Kjell-Olof Feldt? Kommer hans partikamrater i näringsutskottet, vilka sitter här i salen, att få regeringens medgivande att rösta så att frågan blir prövad av riksdagen? Att de skulle våga fatta ett sådant beslut utan att först inhämta tillstånd av finansministern vore väl ändå att begära alldeles för mycket inom socialdemokratin. Vår uppfattning, herr talman, är att vi skall bevara riksdagens auktoritet och inte låta en regering handla i strid mot de riktlinjer som riksdagen har lagt fast när det gäller bl.a. avyttring av statlig egendom. Ett sådant här beslut bör inte fattas utan att riksdagen först får tillfälle att diskutera frågan, ta ställning i den och medge eller inte medge regeringen att gå vidare i ärendet. Herr talman! Vi i folkpartiet anser inte att det känns angeläget att riksdagen skall avhända sig den möjlighet den i dag har och som den tidigare utnyttjat, utan att beslut först fattas av riksdagen. Vi vill inte öka maktkoncentration hos regeringen till nackdel för den folkvalda riksdagen. I morgon får vi se hur socialdemokraterna och vpk-arna i näringsutskottet ställer sig när frågan då skall avhandlas där.
Herr talman! Sällan eller aldrig har jag hört ett socialdemokratiskt statsråd eller en företrädare för socialdemokraterna med en sådan iver och en sådan intensitet försvara en affär med en finansman som i andra sammanhang brukar utmålas som närmast samhällsfarlig. Det är intressant att notera att Kjell-Olof Feldt står ganska ensam när det gäller det här försvaret. Han har svårt att i de socialdemokratiska leden få stöd för affären. T.o.m. ordföranden i PKbanken ligger tämligen lågt. Finansministern har inget stöd hos Stig Malm och inte hos sin företrädare och läromästare. Många socialdemokratiska ledarskribenter har också tagit avstånd från den här typen av affärer. Med det finns skäl att ställa frågan varför finansministern så ivrigt pläderar för att affären skall genomföras. Jag vill upprepa min fråga, eftersom finansministern själv berörde den vid pensionärsmötet i Falun: Till vilken Penser-affär skulle pengarna användas när Penser var i knipa? Är detta ett lämpligt sätt att tacka en finansman: att köpa hans fondkommission till ett överpris? Finns det fler vänskapliga affärer mellan Kjell-Olof Feldt och socialdemokraterna å ena sidan och Erik Penser å andra sidan, affärer som ännu inte är redovisade? Jag tycker att de förklaringar som hittills har getts är tämligen krystade. Finansministern har ännu inte redovisat några hållbara argument. Sedan tog finansministern upp frågan om nya turer. Som väntat kommer det att röra sig om sådana. Det handlar bl.a. om fortsatta utförsäljningar. Då kan man ställa frågan: Till vilket bolag eller vilka intressegrupper skall försäljningen ske och på vems villkor? Kan det tänkas att något av utförsäljningen från PKbanken sker till något annat företag som står den ifrågavarande finansmannen nära? Sedan det här med skatterna, som är en intressant fråga. Den tidigare justitieministern Ove Rainer tvingades avgå när det upptäcktes att han framgångsrikt hade vårdat och förvaltat sin ekonomi. Ändå hade han gjort detta inom skattelagarnas råmärken. I dag stöder finansministern och regeringen välvilligt en finansman som av skattemässiga skäl är bosatt utomlands. I ett tal för en tid sedan sade statsministern att Erik Penser sitter i Belgien och tiger som en annan Greta Garbo. Då gällde det turerna med anledning av Bofors och vapenexporten. Att låta den tigande finansmannen bli delägare i den statliga PKbanken tycks emellertid vara riktigt. Dessutom är det fråga om en affär där det enligt många bedömare rör sig om överbetalning. Småsparare, industriarbetare, vårdpersonal, småföretagare och alla andra som också skulle vilja bli delägare i PKbanken eller en liknande bank förvägras den möjligheten. Däremot är det acceptabelt för regeringen att låta en finansman som bor i en annan del av Europa bli delägare, och dessutom få bra betalt. Jag förstår de människor som i dag frågar sig: Vart är socialdemokraterna på väg? Finansministern tog upp ett uttalande som Nils G Åsling gjorde i en artikel. Jag förstår att finansministern syftar på en artikel i Dagens Industri. Jag noterade också att finansministern bara citerade en del av artikeln. I artikeln togs också PKbankens speciella ställning och framtida roll upp när banken nu ändrar karaktär. I dag har nämligen PKbanken en speciell ställning när det gäller samarbetet med postverket. Så länge PKbanken var en helt statlig affärsbank, och utan främmande intressen, fanns det kanske motiv för det nära samarbetet. Nu förändras det hela, och jag vill fråga finansministern: Vilka slutsatser drar regeringen av denna förändring? Till sist, herr talman! Jag tolkade faktiskt Lars Werner så, att vpk i morgon kommer att ställa upp för en prövning av hela denna affär i riksdagen, precis på samma sätt som då det rört sig om andra statliga utförsäljningar och ändringar tidigare. Det vore också rimligt om de socialdemokratiska riksdagsmännen finge möjlighet att här i kammaren, liksom i näringsutskottet, ta ställning till frågan, så att de inte bara blir ett transportkompani när det gäller en affär som finansministern gjorde strax före arbetarrörelsens högtidsdag.

Herr talman! En katt är tydligen inte alltid en katt. Nu får vi höra Lars Werner hylla Wallenberg. Enligt Lars Werner finns det tydligen både bra och dåliga kapitalister — ett tidens tecken i vänsterpartiet kommunisterna. Jag har aldrig hävdat att vpk motsätter sig sociala reformer. Men Lars Werner försöker göra gällande att allt som vi har gjort under de här sex åren har skapat klassklyftor. Jag vill därför peka på att vi har gjort väldigt mycket annat som har lett till att merparten av människorna i vårt land faktiskt har det bättre nu är vad de hade för sex år sedan. Sedan modifierade sig Lars Werner en aning och sade att det inte är klassklyftorna som har ökat utan förmögenhetsklyftorna. Det är faktiskt litet skillnad på dessa saker, dessutom vet inte Lars Werner om förmögenhetsklyftorna har ökat. Som jag sade har väldigt många fler än miljardärerna förmerat sina tillgångar under denna tid. Till Hadar Cars vill jag säga att frågan är avgjord.i PKbankens styrelse. PKbanken har ett avtal med Carnegie & Co. Vad som hänt är att PKbanken har fått ett nytt erbjudande från Carnegie om en annan uppläggning av affären som skall syfta till att Carnegie & Co inte blir ägare i PKbanken. Per-Ola Eriksson breder ut sig oerhört mycket om att småfolk — småföretagare, bönder och jag vet inte vilka — nu skulle vilja köpa aktier i PKbanken. Jag konstaterar att det kommer att ges utomordentligt goda möjligheter för medborgarna att köpa aktier i PKbanken under den närmaste tiden, eftersom Carnegie & Co — Erik Penser — har utfäst sig att sälja ut PKbanksaktier för minst ett par miljarder. Därför är det bara att gå ut till folk och propagera för att de skall köpa statliga aktier, Per-Ola Eriksson. Dessa aktier kommer att finnas till övermått på marknaden. Jag tycker att Per-Ola Erikssons inlägg över huvud taget andas en uppfattning som väldigt dåligt stämmer med centerpartiets inställning att marknadsekonomin i någon mening skall kunna fungera. Vad Per-Ola Eriksson helt vill bortse från är att ägandet i PKbanken genom denna affär kommer att bli mycket mer spritt än vad det någonsin har varit tidigare. Per Westerberg och Per-Ola Eriksson har uppehållit sig vid frågan om att det skulle finnas något annat motiv än de redovisade för PKbankens förvärv av Carnegie. De har talat om att det skulle vara fråga om någon gentjänst eller väntjänst. Per Westerberg vill se det som att det är en väntjänst av Erik Penser gentemot PKbanken. Per-Ola Eriksson vänder upp och ned på kastrullen och får det till att det är fråga om en väntjänst av PKbanken gentemot Erik Penser. Jag har inte använt något av dessa uttryck. Vad jag gjorde vid ett samtal med några pensionärer i Falun var att ge mig in i ett resonemang som var något för subtilt både för Dala-Demokratens reporter och för här representerade borgerliga riksdagsledamöter.

Däremot finns det ingenting i detta som kan säga någonting om huruvida priset är för högt eller för lågt. Här har man ju från många håll hävdat att priset är alldeles för högt. Enligt Per-Ola Erikssons uppfattning var det ett överbud därför att PKbanken skulle betala Penser för någonting — tydligen för att han hade lånat pengari PKbanken. Hur man kan komma till en sådan slutsats överstiger min fattningsförmåga — man måste nog ha vuxit upp inom centerpartiet för att förstå det. Här måste man nog vara någorlunda konsekvent. Jag tror definitivt inte att någon av kontrahenterna, PKbanken och Carnegie & Co, skulle göra någon annan än en mycket marknadsmässig bedömning av vad företaget var värt. PKbankens motiv för att köpa Carnegie Fondkommission kan inte gärna bygga på Erik Pensers känslor för PKbanken. Sedan vill jag säga till Per Westerberg att jag inte har utnyttjat någon anställning eller förtroendeställning i PKbanken för att avslöja något. Jag är inte anställd vid PKbanken, jag har inte någon förtroendeställning, och jag kan inte bryta mot någon banksekretess som jag inte omfattas av. Slutligen till den egentliga sakfrågan, som möjligen denna debatt skall behandla: Var står oppositionen i själva frågan om förvärvet av Carnegie Fondkommission? Där är det alldeles klart att vänsterpartiet kommunisterna vill stoppa affären och att moderaterna tänker göra en positiv prövning — vad det nu innebär. Folkpartiet vet inte — för vilken gång i ordningen vet jag inte. Dock visste folkpartiets ordförande redan för två veckor sedan att det här var en bra affär, men det vet inte Hadar Cars längre; han måste studera dokumenten först. Var centerpartiet står begriper jag uppriktigt sagt inte. Per-Ola Eriksson ordar förfärligt mycket om att man skall bekämpa maktkoncentration. Om man lägger någon innebörd i det intrycket skulle det möjligen vara att förhindra den ytterligare maktkoncentration som säkert kommer att uppstå om PKbankens förvärv stoppas av riksdagen. Jag deklarerar att regeringen icke avser att handla i strid med riksdagens uppfattning om huruvida en viss fråga skall prövas eller inte av Sveriges riksdag. Det är självklart att om riksdagen begär att få en fråga sig underställd och det inte strider direkt mot grundlagen, så skall det ske. Det må ligga i näringsutskottets hand att i morgon avgöra hur man vill göra. Regeringen måste dock för sin del göra följande prövning: Är det meningsfullt att framlägga en proposition till riksdagen? Därför skulle jag vilja veta om de partier som nu kräver en prövning av riksdagen är beredda att genomföra denna prövning på sådant sätt att riksdagen kan fatta sitt beslut innan denna vårsession är avslutad. Eller är avsikten att fördröja behandlingen av ärendet till hösten? Det har nämligen avgörande betydelse för hela frågans behandling. Jag skulle vilja ha något besked från dem som argumenterar för en riksdagsbehandling. Jag skulle vilja tillägga en sak: Regeringen kritiseras nu — jag är medveten om att det har gjorts under många år — för att vi, när PKbankens styrelse redogjorde för denna affär, köpet av Carnegie Fondkommission, ställde oss positiva till den. Jag undrar vad här närvarande och andra skulle ha sagt om regeringen förklarat för PKbankens styrelse att den inte ägde regeringens förtroende, dvs. att regeringen inte ansåg att styrelsen hade kapacitet och förmåga att göra en bedömning av vad som vore bra för PKbanken, om regeringen alltså hade sagt nej till affären i den meningen att ägaren vägrade att göra en nyemission av det slag som styrelsen föreslog. Jag är övertygad om att det då hade varit lika lätt för vänsterpartiet kommunisterna och komma att säga att vi kastade Carnegie Fondkommission i gapet på andra kapitalintressenter. Dessutom hade det skapat en kris i förhållandet mellan PKbankens ledning och styrelse och regeringen, vilket naturligtvis hade fått betydande konsekvenser för PKbankens framtid. Inställningen till PKbanken från många håll är fientlig. Jag tycker att man borde besinna sin inställning — hur långt man skall driva den. Så länge PKbanken till 65 eller 75 Yo är ägd av staten har faktiskt riksdagen också ett visst ansvar för bankens möjligheter att fungera i den egenskapen. Den dag ni har majoritet i denna riksdag för att privatisera PKbanken, finner jag ert resonemang konsekvent och anständigt. I dag är ni ute efter att skada en institution som samhället äger. Om dess verksamhet skadas kan det faktiskt få allvarliga skadeverkningar för hela samhällsekonomin.

Herr talman! Ulla Orring har mot bakgrund av två domar, den ena av en kammarrätt och den andra av regeringsrätten, frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som möjliggör för konsumenten att få kännedom om de resultat livsmedelskontrollen leder till och därmed lätta på sekretessen. Den fråga som har varit aktuell i flera fall gäller sekretess när myndigheter utövar tillsyn över näringslivet. Sekretess gäller då för ett företags affärseller driftförhållanden, om det kan antas att företaget lider skada om uppgifterna röjs. Skälet för sekretessen är att affärsverksamhet behöver skyddas från insyn från t.ex. konkurrenters sida. För egen del vill jag säga att resultatet av dem avvägning mellan olika intressen som gjorts i lagstiftningen i några fall visat sig vara mindre tillfredsställande. Jag har därför tagit initiativ till en analys av de regler som gäller. Det är inte osannolikt att den analysen leder till slutsatsen att lagen bör ändras. Om en sådan ändring bör göras i sekretesslagstiftningen, i miljöoch hälsoskyddslagstiftningen eller i livsmedelslagstiftningen, är det dock för tidigt att säga.

Herr talman! Jag tackar för dessa synpunkter och tolkar dem så att varken kammarrätten eller regeringsrätten längre kommer att kunna ge företagen rätt till oinskränkt hemligstämpling av hälsooch miljöskyddsfakta. Det tycker jag är angeläget att föra fram.